Till kammarens ledamöter har utdelats en preliminär plan för sammanträden under höstsessionen. Därav framgår bl.a. att den första frågestunden äger rum torsdagen den 27 oktober med början kl. 16.30. Då besvaras frågor som inlämnats senast kl. 12.00 fredagen den 21 oktober. Under återstoden av höstsesssionen hålles frågestunder varje torsdag kl. 16.30; den 8 och 15 december börjar plena dock kl. 10.00. Höstens »remissdebatt»> kommer att hållas tisdagen den 1 november kl. 10.30 med eventuell fortsättning påföljande dag, onsdagen den 2 november kl. 10.00. Sessionens sista arbetsplenum har utsatts till torsdagen den 15 december kl. 10.00. Om så erfordras på grund av skiljaktiga beslut sammanträder kamrarna även fredagen den 16 december kl. 11.00. Före oktober månads utgång kommer kammarens ledamöter att tillställas sedvanliga tidsplaner för behandlingen i kamrarna av utskottsutlåtanden. Till kammarens ledamöter har vidare utdelats förteckningar över dels propositioner avsedda att föreläggas höstsessionen, dels uppskov till höstsessionen med behandlingen av vissa ärenden. Omedelbart efter detta plenums slut demonstreras den nya voteringsanläggningen. Till ledning vid denna demonstration har utdelats dels en kortfattad beskrivning över anläggningen i dess helhet och dels en detaljerad beskrivning av ledmöternas platsutrustningar. Vid granskning av fullmakterna, som företagits inför t. f. chefen för justitiedepartementet och i närvaro av vederbörande fullmäktige i riksbanken och riksgäldskontoret, har någon anmärkning mot fullmakterna ej framställts. Detta protokoll och de granskade fullmakterna skall överlämnas till andra kammaren. Kopia av detta namnbevis har tillställts vederbörande pastor för anteckning i kyrkobok. Härmed får jag anhålla om ledighet från riksdagsarbetet under tiden 17— 23 oktober för deltagande i en av Euro Härmed anhåller jag om ledighet från riksdagsarbetet under tiden den 18— 21 oktober 1966. Jag avser att under denna tid befinna mig på en studieresa i USA. Undertecknad anhåller om tjänstledighet från höstessionens början t.o.m. den 23 oktober för att deltaga i den studieresa till Bonn, Strasbourg och Genéve som anordnas av Europarörelsens riksdagsgrupp och äger rum 17— 23 oktober. För deltagande i en av Europarörelsens svenska råd anordnad resa till Bonn m.fl. platser anhåller jag om ledighet från riksdagsarbetet under tiden 18—21 oktober 1966. Undertecknad får härmed anhålla om ledighet från riksdagsarbetet under tiden 18—22 oktober då jag på grund av studieresa till Strasbourg och Genéve vistas utomlands under denna tid. Härmed får jag för vistelse utomlands hemställa om ledighet från riksdagsgöromålen under tiden 18—22 oktober. Undertecknad anhåller om ledighet från riksdagsarbetet under tiden 18—30 oktober för deltagande i FN:s generalförsamling. Undertecknad, ombud vid Förenta Nationernas generalförsamling, anhåller härmed om ledighet från riksdagsarbetet under tiden 18 oktober t.o.m. 3 november.

Herr talman! För det nya gymnasiet liksom för fackskolan förutsattes att gemensamma samlingar skulle anordnas vid ett eller två tillfällen per vecka för samtliga skolans elever eller — där detta på grund av lokalbrist inte kunde ske samtidigt — för större grupper av elever. I gymnasiepropositionen 1964 uttalade departementschefen: »Liksom GU och FU finner jag det angeläget att gymnasiets och fackskolans behov av en för hela eller en stor del av skolan gemensam samling tillgodoses ... Stor frihet bör ges i skolan att inom ramen för allmänna — t.ex. i läroplanen givna — riktlinjer utforma verksamheten. I några yttranden synes vissa uttalanden av GU närmast ha tolkats så, att enligt utredningens mening ämnen med etisk eller religiös anknytning inte borde få beröras vid gemensam samling. För egen del tolkar jag inte GU på detta sätt. Jag anser att i den mån samlingar ägnas mer allmänna ämnen och frågor, som inte omedelbart berör skolans arbete eller planerna härför, kan och bör dessa självfallet inte begränsas till vissa ämnesområden eller generellt utesluta andra. Av vikt är emellertid att den gemensamma samlingen varken genom sitt innehåll eller sin utformning strider mot vad som är förenligt med vissa elevers religiösa uppfattning eller inställning i livsåskådningsfrågor överhu Vd sc 28 Läroplanen för gymnasiet 1965 anger: »Sådana samlingar bör förekomma vid 1—2 tillfällen per vecka ... Samlingen bör ske på sådan tidpunkt under arbetsdagen att flertalet elever och lärare kan delta ... även om samlingen aktualiseras av bestämda informationsbehov bör den utformas på ett allsidigt sätt och anknyta till olika sidor av skolans och samhällets liv.» Det synes mig som om departementschefens ovan citerade uttalande om det angelägna behovet av gemensam samling, riksdagens på särskilda utskottets förslag grundade beslut att »i gymnasiet och fackskolan och så långt detta är möjligt och lämpligt även i yrkesskolan bör anordnas gemensamma samlingar ...» samt läroplanens föreskrift att »sådana samlingar bör förekomma vid 1—2 tillfällen per vecka» i författningen på administrativ väg förändrats och kommit i motsatsförhållande till fattade beslut och föreskrifter. Jag anser att gemensamma samlingar — utöver den rent informativa karaktären — har en viktig uppgift att befästa samhörigheten och gemenskapen inom skolan och ger rektor möjlighet att på ett visst sätt prägla sin skola. Med stöd av vad jag ovan anfört ber jag om kammarens tillstånd att till statsrådet och chefen för ecklesiastikdepartementet få framföra följande frågor: 1. Vill herr statsrådet bekräfta tidigare fattade beslut, att gemensamma samlingar i gymnasium och fackskola bör anordnas vid 1—2 tillfällen per vecka? 2. Anser herr statsrådet, att det finns schematekniska hinder för förverkligande av dessa samlingar?

Herr talman! Herr Nordstrandh m.fl. har till ecklesitstikministern ställt frågor som har samband med den pågående lärarkonflikten. I anledning av dessa frågor får jag meddela, att frågor och interpellationer som gäller de direkt berörda parterna i lärarkonflikten inte kommer att besvaras så länge konflikten pågår.

Herr talman! Jag ber att få tacka civilministern för svaret — även om det sannerligen inte var mycket att tacka för.

Jag har egentligen ställt frågan till ecklesiastikministern — jag vill understryka det. Han viker behändigt undan. Civilministern kallas fram att diskutera en annans huvudvärk — och även han ger sig i väg. Då jag inte kan debattera med mig själv — något som i och för sig vore en fascinerande upplevelse — får jag alltså ge upp, besegrad av två flyende stridsmän på väg mot nya, djärva mål. — Tillåtes jag dock i anledning av det s.k. svaret fråga, om ecklesiastikministern eller civilministern ämnar ge ett verkligt svar självmant, när konflikten upphört, eller måste jag då framställa en ny fråga för att försöka få i gång adrenalinavsöndringen och tankeverksamheten?

Herr talman! Jag skall givetvis inte ta upp någon diskussion i själva sakfrågan, men det kan väl ändå vara skäl att peka på ett par omständigheter som tycks ha förbigått herr Nordstrandh. Riksdagen har så gott som enhälligt beslutat att inrätta ett statens avtalsverk, som skall svara för förhandlingarna på det statliga området. Man har också i samband därmed inrättat en riksdagens lönedelegation, som skall företräda de arbetsgivarintressen som förut riksdagen i sin helhet företrädde. Jag har därför ansett det olämpligt att vi under en pågående avtalsrörelse här skulle diskutera detaljer och olika faser i ett förhandlingsförlopp. Den diskussionen hör hemma i riksdagens lönedelegation, och den «delegationen hålls också fortlöpande informerad om de skilda faserna — om bud, motbud och åtgärder i avtalsoch förhandlingsfrågor. Det är alltså detta som är anledningen till att jag anser det inte vara lämpligt att vi här skulle diskutera detaljerna i avtalsförloppet så länge detta är i gång.
Herr talman! Jag vill understryka, att — vilket torde framgå av vad jag sade nyss — min avsikt självfallet ingalunda var att gå in på innehållet i de löneförhandlingar som pågår, utan det är den principiella frågan det rör ig om: hur den förhandlingsordning, som vi har skapat, fungerar eller av regeringen tillåtes fungera — ty det är väl ändå regeringen som agerar bakom det hela. När civilministern hänvisar till riksdagens lönedelegation, vill jag framhålla, att det inte är denna som har stiftat den lag, som är grundvalen för de förhandlingar med inslag av strejk och lockout, vilka nu pågår. Det är riksdagen som har stiftat lagen. Denna fråga skall diskuteras av riksdagen, inte av riksdagens lönedelegation. Detta är att ännu en gång smita undan.

Herr talman! Herr Källstad har frågat, om jag vill medverka till att de studiemedel som de studerande uppbär under den av lärarstrejk eller eventuell lockout förlängda studietiden, blir återbetalningsfria. Jag vill först ta tillfället i akt informera kammaren om att en nyligen genomförd författningsändring möjliggör utbetalning av studiemedel till studerande vid t.ex. universitet och högskolor som bedriver studier under pågående arbetskonflikt. Förutsättningen är därvid — som centrala studiehjälpsnämnden efter överläggningar med företrädare för Sveriges förenade studentkårer meddelat — att de studerande bedriver sina studier på egen hand i den omfattning som det är möjligt och därvid utnyttjar de utbildningsresurser som står till buds. Herr Källstads fråga kan för dagen — jag upprepar: för dagen — ej besvaras, eftersom det ej är möjligt att överblicka verkningarna av konflikten, innan den är bilagd.

Herr talman! Jag vill först uttala mitt tack till statsrådet Edenman för svaret på min enkla fråga angående frihet från - återbetalningsskyldighet = beträf fande vissa studiemedel i samband med lärarstrejk och lockout. Statsrådet har hänvisat till en nyligen genomförd författningsändring, som möjliggör utbetalning av studiemedel. Riksdagen har antagit en studiemedelsförordning, enligt vilken det rent principiellt gäller att de studerande har rätt till studiemedel. Jag anser det vara ett rättvisekrav att de studerande hålls skadeslösa i en nödsituation, t.ex. om lärarstrejk och lockout inträder. Då försätts de studerande i en tvångssituation, och jag anser att de bör ha kompensation under den tid som konflikten varar. De kan ju inte på förhand försäkra sig mot en sådan situation. Om den pågående arbetskonflikten skulle bli långvarig, kan konsekvensen för de studerande bli att de lider ekonomiska förluster i form av större skuldsättning än nödvändigt. De studiemedel som de får under den tid strejk eller lockout pågår bör enligt min mening vara återbetalningsfria. En förutsättning för att kunna få studiemedel är för närvarande att man kan uppvisa studieintyg med underskrift av lärare. Under en strejk bör det vara möjligt att få studiemedel utan studieintyg. Förhållandena kan under en sådan period vara olika för olika studerande. Somliga tar sig kanske ett arbete medan andra ägnar sig åt självstudier. Det blir kanske närmast en förhandlingsfråga vilken storlek de studiemedel som skall utgå bör få. Blir en konflikt långvarig, bör man kunna föra över i varje fall en del av medlen till den s.k. bidragsdelen. Jag vill än en gång framföra ett tack för svaret.

Herr talman! Herr Nordstrandh har frågat mig, hur jag bedömer förutsättningarna för undervisningen vid det nya gymnasiet med avseende på förefintliga resurser i fråga om undervisningspersonal, lokaler samt läroböcker och undervisningshjälpmedel i övrigt. Fortbildningen av lärare för det nya gymnasiet genomförs planenligt. Gymnasiets och övriga gymnasiala skolformers förseende med nya lokaler är, i den mån nyinvesteringar erfordras, givetvis något som måste genomföras successivt. Detta förutsattes också vid riksdagsbeslutet om =:gymnasiereformen. Enligt en av skolöverstyrelsen företagen undersökning fanns den 1 september 1966 läroböcker färdigställda i samtliga ämnen i gymnasiets första årskurs. För statsbidrag till anskaffande av stadigvarande undervisningsmateriel har för innevarande år anslag beräknats i enlighet med gymnasieutredningens av statsmakterna godtagna förslag, och enligt inhämtade uppgifter motsvaras dessa väl av faktiska nyanskaffningar från kommunernas sida. Till slut vill jag meddela att enligt vad jag erfarit från skolöverstyrelsen gymnasieinspektörerna nu avslutat första delen av den inspektionsplan som gjorts upp. Det innebär att samtliga gymnasier i landet besökts av inspektör. Inspektionen gav vid handen att gymnasiet fått en gynnsam start.

Herr talman! Jag ber att få tacka ecklesiastikministern för svaret, vilket, om också kortfattat, var ett verkligt svar även om jag, stödd på andra informationskällor, ingalunda på alla eller ens de flesta punkter kan dela hans mening.

När jag nu hör herr statsrådets bedömning av de förefintliga resurserna för det nya gymnasiet förstår jag emellertid att han närmast hälsar lockout och strejk om inte med tillfredsställelse — det vore för mycket sagt — så dock med upphöjd likgiltighet. Allt är väl beställt efter vad jag kan utläsa av svaret — jag har papperet framför mig — och några lärare i disponibilitet betyder så litet i den stora välmågan. Nej, herr statsråd, det är inte väl beställt. Oreda hotar i det nya gymnasiets första årskurs, givetvis ännu mer nu sedan lärarkonflikten tillkommit. Även oavsett denna är resurserna inte tillräckliga. Det nya gymnasiet och fackskolan har — vilket icke var förutsättningen för riksdagsbeslutet — tvingats starta med brister på fyra väsentliga punkter: lokaler, om de inte möjligen skall undantagas, utrustning, i någon mån läroböcker och lärare. Det är den allmänna bild som man får av en annan informationskälla än den som ecklesiastikministern åberopat, nämligen en enkät som Lärarnas riksförbund låtit anställa bland landets gymnasieoch fackskolerektorer om läget vid läsårsstarten. Därutöver har jag själv — jag säger själv, eftersom jag har tjänstgjort i skolväsendet ända till riksdagens början och har ögon att se med och öron att höra med — vissa kunskaper om en av landets största kommuner, och des sa kunskaper är alltså grundade på självsyn. Denna bild av de två nya skolformernas startsvårigheter stämmer inte riktigt med dem som här målas upp av ecklesiastikministern. Dessa brister går ut över lärarna och undervisningen och därmed över eleverna. Det är inte första gången — varnande röster har inte saknats — som detta händer i samband med en skolreform. Jag vill bara konstatera detta; jag medger att läget är besvärligt och att det inte finns mycket mer att göra än att successivt försöka bygga upp skolan. Det sades dock innan vi startade att sådant skulle komma att inträffa, och det har inträffat.
Herr talman! Jag hör på herr Nordstrandh att han gärna vill åstadkomma en adrenalininjektion, för att citera honom. Jag tror inte att det kommer att lyckas, om han vill använda konflikten som utgångspunkt för ett sådant försök. Den reaktionen får herr Nordstrandh som framstående medlem av en av de stridande organisationerna alldeles själv svara för. Jag kan ju inte gärna stå upp och påstå, att herr Nordstrandh talar osanning när han skildrar läget vid vissa gymnasier. Men, herr Nordstrandh, jag kan lika litet påstå att en samling gymnasieinspektörer talar osanning. Jag har i min hand, herr talman, ett referat från deras nyligen avslutade inspektion. Jag är övertygad om att herr Nordstrandh — som är ordförande i lektorernas förening, om jag inte misstar mig — känner åtskilliga av dessa inspektörer. Enligt deras rapport är erfarenheterna av det nya gymnasiet påtagligt positiva. Det har noterats hur engagerat lärarna gått in för verksamheten. Lokalsvårigheter har ibland framstått som ett hinder för verksamheten, står det i rapporten. Detta känner vi ju alla till. Det skulle ju vara helt verklighetsfräm mande att påstå att allting på lokalfronten för skolans del är tip-top. De äldre gymnasiebyggnaderna, säger inspektörerna, är i dag inte avpassade för denna form av undervisning och det tar givetvis tid att inom den gamla byggnadens ram få erforderliga lokaler. Försök att skapa ett institutionssystem, grupprum, materialrum etc. har dock gjorts på flera håll och blivit till nytta för undervisningen. AV-utrustningen är i regel god, medan brister däremot noteras beträffande uppsättningen av litteratur o. d. I mitt svar till herr Nordstrandh strök jag under att läroböcker var färdigställda den 1 september i samtliga ämnen. Vidare noterar man också den centrala roll för arbetet på det nya gymnasiet som studierektor fått på många håll. Det är uppenbart, heter det, att mycket av den planering, samverkan etc. som måste äga rum fungerar särskilt bra, där studierektor i första hand fått ägna sig åt denna uppgift. Jag menar att skolöverstyrelsen verkligen har ett fast material att stödja sig på, och det har självfallet jag också när jag här i kammaren påstår att utfallet i starten har varit gott.

Herr talman! Jag påstår givetvis inte att gymnasieinspektörerna eller andra personer i något avseende medvetet talar osanning. Det beror på hur man ser på saken, och hur man vill se på saken, hur man vill mäta saken och hur pass intimt man kommer i kontakt med den, tidrymden m.m. Jag har som underlag en enkät, besvarad av landets gymnasieoch fackskolerektorer, om läget vid läsårsstarten, och den ger en annan bild av förhållandena än den som ecklesiastikministern och delvis gymnasieinspektörerna ger. Det är en snabbenkät med relativt schematiska frågeställningar och bundna svarsalternativ, som givetvis inte kan fånga alla de nyanser som en noggrann och mera detaljerad undersökning skulle uppvisa — en undersökning som förvisso också kommer att göras. Lokalsvårigheterna känner vi till. Det är riktigt att man inte kan riva huset och bygga ett nytt. Men man har ju på många håll inte ens haft möjligheter att göra några ombyggnader. Jag har själv högst påtagligt konfronterats med bristen på ämbetsrum m.m. Ingenting har kunnat göras. Lärarna är engagerade, meddelar herr Edenman. Jag konstaterar detta beröm åt männen på fältet, men det räcker inte med bara engagemang från lärarnas sida, utan man måste också vara kunnig. Man måste behärska det ämne som man undervisar i. Det hjälper inte bara med pedagogik. Det är anmärkningsvärt att så många som en tredjedel av lärarna enligt enkäten tycks sakna fullständig utbildning för den tjänst som de uppehåller. Det är möjligt att läroböckerna har varit färdigställda till starten, men nog måste de vara på platsen också, d.v.s. i klassrummet och i lärjungarnas händer, innan man kan säga att allt är väl beställt. Jag skall inte trötta kammaren med att föra fram fler punkter. Eljest kunde nog ecklesiastikministern och jag stå här och träta en god stund om denna fråga. Min uppfattning är dock att läget icke på långt när är så skönt som ecklesiastikministern har velat framställa det.

Herr talman! Herr Wiklund i Stock holm har frågat om principerna för intagning av patienter på sjukhus. Bestämmelser om intagning på sjukhus m.m. finns i sjukvårdslagen och sjukvårdsstadgan. Enligt dessa författningar är det vederbörande överläkare eller sjukhemsläkare som beslutar om intagningen, vilken skall ske i den ordning som betingas av behovet av vård och observation. Lagen öppnar också möjligheter till s.k. centraliserad intagning. Sjukvårdsstyrelsen kan förordna en särskild läkare att centralt verkställa hänvisning till sjukhem för långvarigt kroppssjuka. Sjukhemsläkarna är då skyldiga att ta in sådana patienter utan vidare prövning av vårdbehovet. Motivet för dessa bestämmelser har varit angelägenheten av att de tillgängliga vårdplatserna disponeras med hänsyn tagen till hela sjukvårdsområdets behov. Enligt min mening finns för närvarande inte någon anledning att revidera dessa bestämmelser.
Herr talman! I tisdags hölls i Stockholm en stor konferens om sjukhusinformation. En av konferensordförandena var en av socialministerns före detta kolleger, den ärade ledamoten av denna kammare Gösta Skoglund. Enligt pressreferat yttrade herr Skoglund vid detta tillfälle, att allmänheten har rätt till bättre information om det viktiga samhällsområde som sjukvården utgör. Jag ber att få tacka socialministern för att han begagnat det tillfälle till sådan information om sjukvården, som min enkla fråga givit honom. Jag är dock av den uppfattningen att svaret kunnat vara mer upplysande. Det går inte att avhjälpa det här aktualiserade problemet vid våra sjukhus med redovisning av och hänvisning till lagbestämmelser. Vad jag, herr talman, särskilt haft i tankarna är åldringarna, vilka som be kant utgör en växande grupp medborgare i samhället. Vi försöker, riktigt nog, så länge som möjligt hålla dem kvar som vanliga medborgare ute i samhället. Men så händer det naturligt nog, att dessa människor drabbas av någon akut sjukdom — jag har begränsat min fråga till sådana sjukdomsfall. De gamla som drabbas av en akut sjukdom tycks inte kunna vara säkra på att rätten till sjukvård genom inläggning på sjukhus kvarstår som en stabil och obegränsad garanti i deras fall. Deras möjligheter att konkurrera med sjuka i yngre åldrar om den kanske enda platsen på ett sjukhus som i ögonblicket står ledig är tydligen begränsade. Säkert är det många av kammarens ledamöter som har egna, kanske konkreta och ganska handgripliga erfarenheter av hur gamla personer får åka skytteltrafik mellan sjukhuset och hemmet i sådana sjukdomstillstånd.

Man kan tänka sig hur det hade gått om han inte haft några anhöriga att lita till. Man hittar ju inte så sällan åldringar som legat och dött i fullständig ensamhet utan att ha fått någon som helst hjälp till sjukvård. Även om, herr talman, oron beträffande urvalsprinciperna kan vara ogrundad så till vida som läkarna gör så gott de kan utifrån sina medicinska bedömningar, råder det osäkerhet bland de gamla och bland allmänheten om inte t.ex. yngre sjuka ges företräde vid sjukhusporten. Sådana känslor — de må vara ogrundade eller inte — hör också till den konkreta verkligheten. Jag vill gärna tillfoga att det i och för sig är naturligt om man skulle vara benägen att ge prioritet åt unga, som har livet framför sig, och alltså sneglar på åldersuppgiften i remissen, då resurserna är så otillräckliga som de är. Det förhållandet, att det dock är de gamla som genom sitt arbete och sina skatter byggt upp detta samhälle och dess sjukvård, borde motivera att det skapas rimlig rättvisa i trängseln om sjukhusplatserna. Annars är man ju farligt nära en gradering av människovärdet, en diskriminering av vissa sjuka. Om nu — som fallet tycks vara — urvalsfrågan avgöres av läkaren helt på medicinska grunder, vill allmänheten gärna veta vilka dessa grunder eller urvalsprinciper är. Om det, herr talman, inte finns några generella principer utan det enbart är fråga om medicinska bedömningar in casu, måste väl detta bara öka osäkerhetskänslan bland de gamla när de skall till att dö och gärna vill dö i hägnet av ett sjukhus och med tillgång till personal som är speciellt kompetent när det gäller frågor om liv och död. Dessa människor hade under sin levnadstid satsat på att få fram en garanti om hjälp och vård i den yttersta stunden, men de känner sig inte säkra på att denna garanti nu längre existerar för dem. När det nu är så, att inte alla som behöver sjukhusvård kan få sådan, och då sålunda bristen på vårdplatser slår sönder en av humanitetsoch välfärdssamhällets grundregler, måste onekligen andra hänsyn än de medicinska vårdkraven komma in i bilden. Vilka hänsyn är det då, herr statsråd, fråga om? Hur och var sker avvägningen? Hur pass berättigade är de olika hänsyn det i så fall kan bli fråga om?

Herr talman!

Jag har hänvisat till sjukvårdslagen och sjukvårdsstadgan, då jag anser att bestämmelserna däri klart utsäger vilket förfaringssätt som bör tillämpas. Jag är också övertygad om, herr Wiklund, att de läkare och myndighetspersoner som har ansvaret i hög grad handlar med sikte på den enskilda människans bästa. Det är klart att i ett vidare sammanhang är detta också en fråga om resurser, och jag vill, herr talman, utan att förlänga denna debatt om en enkel fråga ändå peka på vad som sker i vårt land just för att vidga resurserna för långtidssjukvården. År 1964 hade riksdagen att ta ställning till ett regeringsförslag, som innebar en kraftig satsning just på utbyggnaden av långtidssjukvården. Ett statligt stöd för byggandet av sjukhem infördes som bekant. Detta initiativ av regeringen har också mötts av ett starkt gensvar från landstingen och storstäderna, vilka ju svarar bl.a. för långtidssjukvården. Redan nu finns planer på att under de närmaste åren öka platsantalet med 11000 å 12000. Det betyder en ökning av långtidssjukvårdens resurser med inemot 50 procent. Indirekt innebär detta också en förstärkning av akutsjukvården. Låt mig tillägga att sjukhem för långtidsvård jämte kliniker för läkarutbild ning givits förtur inom sjukhusbyggandet. Riktlinjer med denna prioritering har dragits upp av socialdepartementets sjukvårdsdelegation, där bl.a. landstingen och storstäderna är företrädda. Effekten av det statliga lånestödet och prioriteringen av sjukhemsbyggandet kan nu börja avläsas. Under tiden oktober 1966—december 1967 startas byggen för drygt 7000 nya sjukhemsplatser för långtidsvård. Det är sådana byggen, för vilka medicinalstyrelsen nyligen har tillstyrkt igångsättningstillstånd. Under denna tidsperiod består de nya investeringarna inom kroppssjukvården till ca 60 procent av sjukhem m.m. för långtidssjukvård. Jag har, herr talman, velat göra detta tillägg för att visa på de insatser som i dag göres från sjukvårdshuvudmännens sida för att vidga resurserna för långtidssjukvården och inte minst därigenom skapa en ökad trygghet för de gamla.
Herr talman! Jag är alldeles övertygad om att sjukvårdshuvudmännen på många håll gör goda insatser för att ge allmänheten upplysningar och informationer om sjukvårdens förhållanden och om vilka vårdresurser det finns. Den nämnda konferensen visade väl dock att brister föreligger, vilka också jag pekat på. Jag tror att jag därvidlag har stöd även av herr Skoglund. Beträffande urvalsprinciperna är det klart att jag menar att till dem hör även lagbestämmelserna. Det är alldeles givet. De har blivit redovisade i svaret. Men i ett trängt läge, när det finns mer sjukvårdsbehövande än sjukhusplatser till förfogande, måste det väl ändå bli fråga om andra överväganden än derent medicinska. Jag var sålunda intresserad av att få reda på, om det finns några sådana urvalsprinciper. Det är möjligt att de inte finns utan att det får bero på läkarens personliga bedömande. Det är klart att denne därigenom ibland måste komma i mycket svåra lägen. Inte minst av den anledningen skulle det vara värdefullt om det fanns vissa urvalsprinciper. Hur sådana principer skall kunna skapas lämnar jag därhän. Många läkare råkar säkerligen in i mycket svåra konfliktsituationer när de måste göra ett urval bland kanske mycket svårt sjuka människor, unga, äldre och verkliga åldringar. Detta problem anser jag alltså inte är löst och naturligtvis är det inte löst med de nu befintliga lagstiftningsåtgärderna. Jag har i varje fall inte fått något svar på frågor av den arten, som jag har ställt i denna debatt. Jag är tacksam till statsrådet för upplysningarna om investeringarna i sjukhusbyggen på längre sikt. Att det planeras på detta område är vi naturligtvis tacksamma för, men jag har tagit upp dagens problem och de löses inte härigenom. Därmed har jag inte på något sätt velat förringa värdet av investeringar och planeringar — det är givetvis utomordentligt angeläget att sådana göres.

Herr talman! Det är just den frågan jag ställer mig. Det är uppenbart att läkarna inte enbart kan ta hänsyn till rent medicinska förhållanden. När ett större antal patienter behöver sjukhusvård än det finns platser för tvingas de uppenbarligen att överväga även andra omständigheter. Jag kan inte se att de har någon annan möjlighet i det konkreta fallet.

Domstolen har alltså endast tagit ställning i princip. Det närmare avgörandet av vilka rättigheter som de särskilda bestämmelserna om de olika förmånerna i konventionen ger en nordisk medborgare ankommer i första hand på försäkringskassorna. I ett cirkulär till försäkringskassorna den 18 oktober 1966 har riksförsäkringsverket gjort vissa uttalanden om vilka bestämmelser i konventionen som kan anses tillämpliga på tilläggspensionen och hur dessa bestämmelser bör tolkas. Vidare har verket föreskrivit, att försäkringskassorna utan särskild ansökan skall ompröva rätten till tillläggspension från och med januari 1963 eller från den senare tidpunkt från vilken pension har beviljats för att konventionen omfattade försäkrade, som är födda år 1896 och uppbär folkpension eller som är födda år 1897 eller senare och uppbär folkpension eller tilläggspension. Om kassan har kännedom om försäkrad som inte åtnjuter allmän pension men som till följd av domstolens dom kan antas vara berättigad till tillläggspension, skall kassan underrätta honom samt uppmana honom att ge in ansökan om pension. För att underlätta kassornas arbete tillställer riksförsäkringsverket försäkringskassorna hålkort för försäkrade, som är medborgare i annat nordiskt land och som antingen är födda år 1896 och uppbär folkpension eller är födda år 1897 eller senare och uppbär folkeller tilläggspension.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
Det innebär att man har givit innehåll åt den nordiska sociala trygghetskonventionen, och det är värdefullt inte minst ur det nordiska samarbetets synpunkt. Man har sålunda på detta sätt kunnat utbreda ATP-reformen till de nordiska medborgare som är verksamma inom vårt land. Det har naturligtvis också betydelse för framtiden på det sättet, alt i den mån svenska medborgare arbetar i grannländerna de också blir delaktiga av ATP-förmåner som man nu har lagstiftat om i Norge och som man väl också så småningom kommer att lagstifta om i våra Övriga nordiska grannländer. Detta är naturligtvis mycket tillfredsställande. Jag är emellertid också mycket glad över att kunna konstatera att man, sedan försäkringsdomstolen träffade sitt avgörande, handlat mycket snabbt inom riksförsäkringsverket. Det förflöt inte mer än en månad innan information om saken lämnades till försäkringskassorna, och inte nog med det: av svaret framgår också att försäkringskassorna har fått ett arbetsmaterial, så att de kan kontrollera vilka nordiska medborgare som skulle kunna vara berättigade att få tilläggspensionsförmåner enligt ATP-systemet. Med det anförda ber jag ännu en gång att få tacka för svaret.

Herr talman! Herr Oskarson har bett mig att i korthet redogöra för de riktlinjer som tillämpas för personalpolitiken inom statens järnvägar vid förflyttning av personal i samband med rationaliseringar. Pensionering och annan naturlig avgång bland personalen är en av de faktorer som är av betydelse för den takt, i vilken rationaliseringsverksamheten vid SJ kan drivas. Hittills har i regel god balans mellan personalbesparande åtgärder och naturlig avgång kunnat upprätthållas. Det går emellertid ej att helt undvika, att det uppstår skillnader i tillgång och behov av personal, såväl mellan olika yrken som mellan olika orter och geografiska områden. Orsakerna härtill är många. Bland dem som kan återverka på flera personalgrupper samtidigt kan nämnas nedläggning av trafik på olönsamma bandelar. SJ:s allmänna målsättning är naturligtvis att underlätta omställningen för anställd personal, som berörs av sådan från lokal synpunkt mera omfattande organisationsförändring. Detta sker genom en rad generella och även från fall till fall vidtagna åtgärder. Som exempel på sådan åtgärder kan följande nämnas. Sedan en tid tillbaka arbetar man med en totalprognos över tillgång och behov av arbetskraft under en 5 å 10 årsperiod. Med hänsyn till planerade och förutsebara rationaliseringsåtgärder kan prognosen bli ett hjälpmedel vid bedömningar bl.a. i förflyttningssammanhang. I planeringen ingår vidare att noggrant förbereda hur Övertalig personal i framtiden skall disponeras i samband med förslag till rationaliseringar. Ett annat viktigt led i personalpolitiken vid rationaliseringsåtgärder är överläggningar inom samarbetsorgan mellan ledning och anställda och andra åtgärder för att informera berörd personal. Inom den interna — arbetsförmedlingsverksamheten är erfarenheterna goda av den möjlighet de anställda har att uttrycka önskemål om förflyttning till olika orter där personalbehov föreligger och om övergång till andra arbetsuppgifter. Bland andra personalpolitiska åtgärder kan nämnas uppskov med förflyttning, personliga löneförmåner i samband med tvångsförflyttning, hjälp med bostadsanskafffning, inlösen av egna hem och omskolning. En klar strävan att mildra verkningarna av nödvändiga personalförflyttningar har ej minst i år kommit till uttryck genom ytterligare förmåner till personalen i samband med förflyttning föranledd av rationaliseringar och organisationsförändringar. Överenskommelser har i juni 1966 träffats med Svenska järnvägsmannaförbundet om ett 12-punktsprogram med olika åtgärder för personalen i anslutning till rationaliseringarna och strukturförändringarna vid SJ. Vidare har Kungl. Maj:t för budgetåret 1966/67 lämnat SJ vissa bemyndiganden att inlösa sådana egna hem som ägs av tvångsförflyttad personal.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för det koncentrerade men enligt min mening ändå utförliga svaret på min fråga. Låt mig emellertid, herr talman, få ett par minuter för att redogöra för ett konkret fall där, efter vad jag kan förstå, handläggningen av ärendet i många stycken inte överensstämmer med de riktlinjer som statsrådet här har angett i sitt svar. Det gäller bortrationaliseringen av 23 lokbiträdestjänster i Halmstad. Det är en omfattande organisationsförändring mot bakgrunden av att hela styrkan av lokpersonal vid stationen är cirka 65 befattningshavare. Den första orienteringen om SJ:s rationalisering i fråga om dessa tjänster delgavs vid ett sammanträde i slutet av januari innevarande år. Någon utredning angående de ekonomiska fördelar som skulle vinnas genom den tänkta rationaliseringen presenterades inte — inte heller någon tidsplan för genomförandet. Däremot framfördes enligt protokollet att systemet med automatisk hastighetsövervakning och radioförbindelse mellan lok och fast anläggning kunde väntas bli infört med början om 4—5 år, vilket i sin tur skulle medföra en kraftig minskning av lokbiträdestjänsterna. I mars månad gavs en ny orientering inför företagsnämnden. Där kom inget nytt fram. Under sommaren — i juni månad — tillsattes ett antal ledigförklarade lokförartjänster vid Halmstadsstationen. Från personalorganisationerna gjordes då framställning om att kvalificerade sökande i Halmstad som hotades av förflyttning i första hand skulle tas i anspråk. Så skedde inte; bl.a. anställdes två sökande från annan ort. Den 12 oktober mottog 23 lokbiträden ett brev med frågeformulär som skulle besvaras senast den 24 oktober. På tolv dagar skulle alltså dessa befattningshavare lämna besked om huruvida de ville flytta till Malmö, Göteborg eller Hälsingborg nästkommande vår, alltså till den 28 maj 1967 då den nya tågtidtabellen träder i kraft. Omskolning i viss utsträckning erbjöds också. Detta var, som en tidning uttryckte det, ett verkligt chockbesked för de 23 befattningshavarna och deras familjer. Många av dessa har egnahem som de mödosamt arbetat ihop, barn i skolåldern, förvärvsarbetande fruar, föräldrar och vänner i Halmstad. De trivs där, vilket är helt naturligt, och de vill stanna och önskar absolut inte flytta till någon av de nyssnämnda städerna för att där ställa sig i en flerårig bostadskö. Vad som här sagts innebär inte att lokbiträdespersonalen i Halmstad inte har full förståelse för SJ:s strukturrationalisering. De förstår helt och fullt att denna ständigt måste pågå i den allt hårdare konkurrensen. Det finns emellertid vissa önskemål och krav från personalens sida som jag anser är berättigade och som bör kunna tillgodoses, och det är viktigt att detta sker vid den fortgående rationaliseringen. Jag vill sammanfatta kraven på följande sätt. För det första bör det göras en ekonomisk utredning, eller beräkning, vars resultat framläggs för personalen och som visar de fördelar som kommer verket till godo genom de förutsedda rationaliseringarna. För det andra bör det också göras upp en långtidsplan av vilken framgår vilka in dragningar eller förflyttningar som är nödvändiga och vid vilka tidpunkter dessa avses äga rum. För det tredje, även om den administrativa ledningen .centraliseras till ett fåtal större orter, bör på vissa mellanstationer lokpersonalen få stanna kvar och där utgöra en grupp som leds och administreras från centralorten. Därigenom kan personalen på mellanstationerna, åtminstone under en övergångsperiod, bibehålla sina nuvarande bostadsorter. En sådan ordning medför även påtagliga fördelar på så sätt, att bortovaron från hemmet vid tjänstgöring kan nedbringas, och därmed elimineras också spilltid. Herr statsråd! Jag ber ännu en gång att få tacka för svaret, men hoppas att statsrådet vill medverka till att dessa berättigade personalkrav blir tillgodosedda vid det fortsatta rationaliseringsarbetet inom SJ.
Herr talman! Jag har lämnat svar beträffande de generella riktlinjerna för personalpolitiken, och om dessa i vissa fall inte har tillämpats är det mycket beklagligt. Jag kan inte yttra mig om vad som har skett i detta speciella fall. Jag vet av erfarenhet att det när jag får en generell fråga som denna ligger i allmänhet något konkret fall bakom. Jag måste bekänna att jag i detta fall har gissat fel. Jag trodde att det möjligen var personalåtgärderna i samband med nedläggningen av järnvägen Vislanda—Halmstad, som herr Oskarson åsyftade, och har alltså noga undersökt hur det gick till härvidlag, och enligt SJ har det gått rätt friktionsfritt. Nu visar det sig att det gäller ett annat enskilt fall, som jag inte har kunnat undersöka. Av de punkter som herr Oskarson frågat om ingår såvitt jag förstår de två första i de riktlinjer som vi är över ens om. Beträffande den tredje, som gäller lokpersonalens placering, måste det göras en avvägning mellan kostnadsaspekterna och hänsynen till vad som kan vara bäst för den enskilde befattningshavaren, och då är det omöjligt att fastslå en mall. Där måste man handla från fall till fall och bedöma alla i sammanhanget ingående faktorer.
Herr talman! Jag ber om ursäkt om jag fört statsrådet bakom ljuset. Det var inte avsikten med min fråga. Men i viss mån gläder det mig kanske. Jag håller med statsrådet om att de allmänna riktlinjerna i det svar jag fått i stort sett sammanfaller med önskemålen i de punkter jag angivit, dock icke punkt 3. Där tror jag emellertid att de personer som tjänstgjort länge i och har stor erfarenhet av dessa befattningar — och som dessutom kan anföra exempel från andra orter där denna organisation tillämpas — kan intyga att organisationen fungerar mycket bra. Jag kan också här nämna två sådana orter, nämligen Ängelholm och Strömsnäsbruk. Den saken får dock kommande utredningar klara ut. Önskemålen finns, och jag vet att de är berättigade. Men det väsentliga är, herr statsråd, att både riktlinjerna i svaret och önskemålen i de punkter jag angivit blir förverkligade i praktiken.
Herr talman! Vi tycks ju i stort sett vara Överens. När det gäller personalens placering kan man aldrig helt bortse från kostnadsfrågan, och jag vet att man på SJ där gör en bedömning. Man är trängd ekonomiskt men försöker ändå att ta hänsyn till personalen, vilket inte alltid är så lätt.

Herr talman! Det där sista kom inte alldeles oväntat, Här gäller det emellertid en rationaliseringsfråga, och vi är överens om att rationaliseringarna måste fortgå. Men det gäller att inom rationaliseringens ram på bästa tänkbara sätt tillvarata möjligheterna att tillgodose personalens önskemål beträffande tjänstgöringsförhållandena — och det finns många sådana möjligheter! Det kan väl ändå inte vara riktigt att 23 befattningshavare får 12 dagar på sig att bestämma vilken av angivna städer de vill flytta till. Jag har både brevet och frågeformuläret med mig, om statsrådet vill ta del av dem senare. Då måste det uppstå så stora personliga problem i fråga om bostäder, utbildning för barnen o. d. att det är orimligt att begära att de skall svara på denna korta tid. Nu har dessa befattningshavare efter mängder av uppvaktningar och diskussioner fått anstånd och löfte om att det inte blir fråga om förflyttningar före hösten 1967. Vad jag och många med mig tycker är att denna rationalisering, såvitt avser informationen till personalen, inte har skötts på det sätt på vilket den bort skötas.

Herr talman! Det socialdemokratiska valnederlaget måste få konsekvenser för landets politik, inte bara efter 1968 utan omedelbart. Först inställer sig uppgiften att efter en långvarig förhalning få till stånd en demokratisk enkammarreform. Under de närmaste veckorna skall grundlagsberedningen försöka uppnå en kompromiss, som i sina huvuddrag binder de demokratiska partierna. Alla vet, att om valet hade blivit en framgång för socialdemokraterna, så skulle herr Erlander ha åberopat detta som ett folkets erkännande av hans s.k. kommunala samband. Nu blev det tvärtom. De märkliga konstruktionerna — blandkammare, tvåstegskammare eller vad de nu heter — har fallit under bordet. Utöver den enkla reformen med särskilda riksoch kommunalval finns kvar på bordet endast tanken på en gemensam valdag, en tanke som :socialdemokraterna inte tycks vilja släppa. Oppositionspartierna är ytterst skeptiska mot tanken på gemensam valdag för riksoch kommunalval. Den har för övrigt på det kommunalpolitiska planet utsatts för en mycket hård kritik av alla partier. Till och med det socialdemokratiska partiet avvisade i februari bestämt tanken på en gemensam valdag, och man använde då i huvudsak samma argument som de kommunalt verksamma förtroendemännen nu åberopar. Under sådana förhållanden vore det enda rimliga att regeringen nu accepterade ett rent enkammarsystem med skilda valdagar för riksoch kommunalval samt en rättvis valordning, dock av hänsyn till riksdagens funktionsduglighet med spärr mot uppsplittring i småpartier. Beslut kan i så fall fattas i riksdagen åren 1968 och 1969. Nyval till enkammarriksdagen kan äga rum 1970 eller 1971. Jag hoppas att herr Erlander och hans parti kan lägga prestigehänsyn åt sidan och acceptera en reform av riksdagen som även skapar bättre förutsättningar för den kommunala demokratiens utveckling. Om regeringen gör den gemensamma valdagen till ett villkor för att acceptera en författningsreform är vi trots allt beredda att överväga detta. Men ansvaret för en olycklig konstruktion faller då på regeringspartiet. Efter sitt nederlag återkommer regeringen nästa år med en stärkt representation i riksdagen. Socialdemokraterna får då en företrädare mer än i år. Därigenom uppnår de en egen majoritet vid gemensamma voteringar. Ett parti med 42 procent av rösterna kan alltså genomdriva beslut i skatteoch utgiftsfrågor mot alla övriga partigruppers önskemål. Tillåt mig fråga statsminister Erlander: Medger ni att detta är orimligt? För några år sedan medgav regeringen att det var önskvärt att den nuvarande groteska förseningen av folkopinionens genomslag i första kammaren upphörde. Man framkastade tanken på en grundlagsförändring i detta syfte, så att första kammaren skulle kunna förnyas efter 1966 års val. Från oppositionens sida påpekades att detta kunde försena enkammarreformen och att det fanns och finns en enklare väg, nämligen upplösning av första kammaren år 1967. Jag upprepade efter valet detta förslag. Herr Erlander svarade emellertid avböjande; man bör följa grundlagen, sade han. Ja, ingen föreslår någonting annat. Men inom ramen för dennas bestämmelser finns det en rörelsefrihet som i Sverige liksom annorstädes brukar leda till en fortgående utveckling av det levande statsskicket. Man kan just genom upplösning av första kammaren avhjälpa eftersläpningen i fråga om väljaropinionens genomslag. Varför då inte göra detta? Herr Erlanders uttalande i TV strax efter valet att folkpartiet för tre år sedan motsatte sig eftersläpningens avlägsnande men nu efter valet föreslår detta är grovt felaktigt. Vi föreslog en enklare och, allt taget i betraktande, bättre metod, nämligen upplösning av första kammaren och nyval genom de i år valda landstingsledamöterna och fullmäktige 1967, och vi håller fast vid den metoden. Men regeringen vill nu inte vara med om att låta väljaropinionen utan uppskov framträda i riksdagens sammansättning. Varför slår man nu vakt om den eftersläpning som man i princip fördömde för några år sedan? Visst har regeringen formell rätt att underlåta att begagna de möjligheter att visa respekt för valutslaget som författningen ger. I så fall begagnar man på samma sätt som konservatismen i seklets början första kammaren för att stärka sin maktställning och genomföra beslut mot folkflertalets vilja. Konflikten inom skolväsendet är en stor olycka. Jag skall självfallet inte under pågående konflikt uttala mig om ansvarsfördelningen eller om parternas ståndpunkter. Men en fråga vill jag ställa till regeringen: Vilken har regeringens och civilministerns roll varit? Vilka kontakter förekom med avtalsverket innan detta fattade en del av de avgörande besluten? Tredje man som hårt drabbas redan under strejken träffas ju tio gånger hårdare under lockouten. Jag fäller inget omdöme om den ena eller andra sidans förfaringssätt utan jag konstaterar blott ett faktum och begär en upplysning om regeringens roll. I vad mån är regeringen stridande part samtidigt som den utser medlare och har att ta ställning till en eventuell tvångsskiljedom, om konflikten blir långvarig? Vad jag begär är alltså att Sveriges folk skall få information rörande regeringens politik, naturligtvis inte detaljreferat av samtal med avtalsverket o. d. — särskilt inte så länge konflikten pågår — men en upplysning om huruvida regeringen har godkänt eller medverkat till vissa avgörande beslut och förfaringssätt från avtalsverkets sida. Vi har här i landet en ny lagstiftning som riksdagen har beslutat, och det finns all anledning för riksdagen att i hög grad intressera sig för hur denna lagstiftning verkar i praktiken. Låt mig tillägga en sak: starka skäl synes mig tala för att medlingskommissionen kompletteras med ytterligare tre personer, så att kommissionen med ökad kraft kan ta itu med en medling mellan parterna. Jag ser ingen nackdel men troligen fördelar förenade med ett sådant förfaringssätt. Den studerande ungdomen förtjänar i stort sett en eloge för det sätt på vilket den reagerat under konflikten, men ingen har väl tänkt sig att lärarna skulle vara umbärliga ens under en kortare period. Jag vill därför uttrycka en livlig förhoppning om att konflikten snart skall kunna bringas till ett rimligt slut. Ett annat brännande spörsmål är försvarsfrågan. Regeringspartiets överraskande handläggning ger tyvärr intrycket av att man önskar och bestämt sig för en politisk strid. Hur skall man annars förklara att försvarsberedningen, som under ett par år arbetat utifrån vissa ekonomiska förutsättningar och ramar, efter valet får — endast ett par månader innan beslut måste fattas inom beredningen — beskedet att regeringspartiet har bestämt sig för helt andra och starkt reducerade belopp och nya principer? Vad dessa belopp och principer skulle innebära i fråga om försvarets utformning, handläggning och minskade effektivitet hade tydligen ingen inom beredningen någon aning när förslaget framlades. De militära utredningarna av experterna — mödosamma, noggranna utredningar — hade ju gjorts ifrån helt andra förutsättningar. Ett sådant tillvägagångssätt från regeringspartiets sida vittnar sannerligen inte om någon strävan efter saklighet; det innebär ett tydligt avsteg från hittillsvarande goda traditioner. Klart är att även försvarets utgifter får prövas i sparsamhetens tecken, när det ekonomiska läget är ansträngt, men detta är en sak. En helt annan sak är ett löst tillyxande av belopp och planeringsregler, som i växande grad skulle försvåra en effektiv användning av anslagen till försvaret. Det är dock ett allmänt intresse att de stora offer som Sveriges folk gör skall ge resultat i form av ett effektivt försvar. Statsminister Erlander har i Köpenhamn för några veckor sedan uttalat, att frågan om försvarets omfattning får ses på lång sikt och att drastiska förändringar inte kan eller bör ske varje gång man får intrycket att de internationella konfliktriskerna kanske något avtagit. Jag hoppas, att regeringen skall handla i överensstämmelse med denna tankegång. Men jag måste tyvärr tillfoga att mycket talar för att herr Erlander blivit desavuerad av taktiker inom partiet, vilka ser de nya signalerna i försvarsfrågan som ett sätt att köpa popularitet bland väljarna. Ifall någon begränsning av utgiftsökningen för försvarets del emellertid måste ske, vilket är min uppfattning, gäller detta naturligtvis också på en rad andra punkter av statens utgifter — jag talar här om begränsning av ökningarna, inte om reducering av de absoluta beloppen. Jag har aldrig trott på talet om att minska de samlade statsutgifterna, i pengar räknat, i ett växande samhälle, allra minst under tider av inflation, men det bör gå att begränsa de reella utgiftsökningarna och hålla dem inom ramen för de stigande statsinkomsterna utan nya skatter. Detta är en realistisk målsättning. Den aktuella ekonomiska politiken får vi tillfälle att mera i detalj diskutera om två månader, när budgeten har framlagts. Låt mig emellertid anföra några synpunkter på en sida av den mera långsiktiga politiken och därmed bidraga till en belysning av några skiljaktigheter mellan liberalt och socialistiskt tänkesätt. Under många årtionden har från vårt håll oavbrutet framhållits vikten av att kapitalbildningen ökas. Det måste ske inte bara brutto genom avskrivningar som direkt förebygger kapitalförtäring, utan det måste också ske netto genom en ökning av själva sparandet i egentlig mening. Men det räcker inte att sparandet växer, när nationalinkomsten ökar. Nej, den sociala trygghetspolitikens tendens att göra privatpersoners sparande mindre nödvändigt för annat än köp av bilar och sommarstugor måste ersättas av uppmuntran till ökat sparande för enskilda och företag. Det nuvarande läget i vårt land visar hur rätt vi har fått. Det är kapitalknappheten som bär en stor del av skulden till dagens krisfenomen. Det är den otillräckliga kapitaltillgången som motverkar näringslivets rationalisering och försvårar ny företagsamhet. Den är även orsak till det otillräckliga bostadsbyggandet och till svårigheterna att finansiera skolväsendets, den högre utbildningens och forskningens investeringar. För ett socialistiskt tänkesätt tycks enskild kapitalbildning, utöver smärre belopp, vara något föga önskvärt. Följden av regeringens inflationsoch skattepolitik har blivit att företagens nyinvesteringar numera nästan helt och hållet finansieras med lån i stället för med eget nysparande. Att reinvesteringar som ersätter förslitning och åldrande hos anläggningarna finansieras med avskrivningar är en annan sak, och de är självklara, om inte direkt kapitalförtäring skall äga rum. Den saken bör inte sammanblandas med nysparande, såsom tyvärr ofta sker i debatten. — Till att skapa ökade svårigheter för företagens finansiering bidrar naturligtvis också det lagstadgade tvånget att tömma företagens pensionsfonder. Man ser alltså hur den socialdemokratiska politiken har medfört en minskning ned till en bråkdel av just den nya kapitalbildning som mest direkt leder till ekonomiskt och tekniskt framåtskridande. Regeringspolitiken minskar också de mindre företagens möjligheter att utvecklas. Inte heller har regeringen brytt sig om att koppla in önskemålet om en egen bostad som en starkt sparstimulerande faktor. Om folk hade möjlighet att välja mellan bil och bostad skulle många föredra att först få bostad och vänta litet med bilen. Regeringens misslyckande på bostadspolitikens område griper in i och försvårar en tillräcklig kapitalbildning. Att den starka inflationen också verkar reducerande på sparandet är uppenbart. På det sättet får vi dagens krisfenomen och en långsammare ekonomisk expansion på längre sikt än vårt land skulle kunna uppnå med sina i många avseenden gynnsamma förutsättningar. Följden blir en minskad stegringstakt inom vår ekonomi de närmaste åren. Detta beror naturligtvis delvis också på allmän oskicklighet hos regeringen vid handhavandet av byggnadsoch kreditpolitiken, vars ryckighet många gånger har påtalats. Uppenbarligen behövs en debatt kring och omläggning av den ekonomiska politiken i syfte att öka kapitaltillgången och därmed på längre sikt vidga utrymmet för investeringar i produktion, handel, bostäder, undervisningsanstalter m.m. Både av hänsyn härtill och av rättviseskäl är det nödvändigt att regeringen äntligen tar sig samman och gör något för att skapa rimligare förhållanden för de misshandlade spararna. Att utge värdesäkra obligationer är en väg som rekommenderades av en statlig utredning för flera år sedan. Lika viktigt är att ändra skattelagstiftningen så, att beskattning inte drabbar långivare som med låntagarna privat avtalat kompensation för penningvärdets fall. Varför skall staten beskatta inte bara räntan utan även sådan kompensation, vars uppgift är att skydda spararna mot direkt förlust på inflationen? En tredje utväg som kan beträdas tillsammans med de två andra är att innehavare av obligationer, inteckningar och andra fordringar i pengar räknat, utan indexklasul, slipper skatta för den del av räntan som bara utgör kompensation för penningvärdets fall. Ett schablonavdrag på 3 procent vid beskattning skulle innebära, att spararna vid 3 procents årlig prisstegring kunde bevara sitt kapital oförändrat och ändå finge en överskjutande nettoränta på några procent. Får spararen brutto 7 procent, blir den »rena» räntan 4 procent, och efter beskattning finge han kvar 2 å 3 procent — det är ju inte överdrivet mycket. Fastän rättvisa och klokhet talar för att dessa spörsmål målmedvetet angripes, har regeringen inte tillräcklig handlingskraft för detta. Det är verkligen beklämmande. En översikt visar att från vår sida föreslagits bortåt ett tjugotal åtgärder, som på längre sikt skulle leda till en rikligare kapitalbildning och till bättre balans på kapitalmarknaden. Till dem hör också friare kapitalrörelse över gränserna. Viktigt är naturligtvis vidare att varurörelsernas internationella utveckling möter mindre hinder. Kennedy-ronden och den västeuropeiska stormarknaden visar på vägar framåt, som samtidigt underlättar de allt viktigare nordiska ekonomiska förbindelserna. Jag vill be teckna det som ett ytterst lovande steg framåt att de nordiska staterna för första gången i större handelspolitiska sammanhang avser att förhandla som en enhet under Genéveförhandlingarna om en allmän internationell tullsänkning. Ännu är det för tidigt att uttala någon bestämd mening om resultatet av detta nya nordiska grepp, men en god början är gjord. Jag vill lyckönska handelsminister Lange och hans skickliga medhjälpare liksom naturligtvis motsvarande personer i grannländerna till att ha tagit detta första betydande steg. Tilläggas kan kanske att Nordiska rådet de två senste åren förordat just en sådan paketlösning genom inre uppgörelser i förväg mellan de nordiska staterna, varvid alla både ger och tar, i syfte att de sedan skall kunna uppträda enigt utåt. På så sätt blir Norden något av en handelspolitisk stormakt, eftersom t.ex. vår import från den kontinentala ekonomiska gemenskapen EEC är större än Förenta staternas. Jag är ledsen att inte kunna uttrycka samma uppskattning av statsrådet Langes hållning när det gäller den viktiga Londonöverenskommelsen mellan EFTA-staterna, vilka för några år sedan därigenom förband sig att samtidigt ansluta sig till EEC. Det förbluffande danska förslaget, att de tre nordiska staterna utan dröjsmål skulle skjuta England åt sidan, de facto bryta Londonöverenskommelsen och söka inträde i EEC, medför risker att denna överenskommelse skulle förlora all kraft. Danmark kan ju inte begära att England skall vara bundet därav, när man själv inte anser sig vara det. Den danska aktionen innebar för övrigt ett avtagande intresse för EFTA som sådant. Mot bakgrunden av att alla vet att EEC för närvarande över huvud taget inte är berett att ens påbörja samtal om en anslutning av nya stater framstår aktionen — i den mån den inte förestavas av inrikespolitiska skäl — som en stöt mot sammanhållningen inom EFTA och ett försök att lösgöra Norge och Sverige jämte Danmark från den hittillsvarande intima samverkan med England i marknadsfrågorna. På detta danska utspel svarade naturligtvis de norska och svenska regeringarna klart avböjande, med det självklara tillägget att tidpunkten för förhandlingar med EEC och ordningsföljden vid deras påbörjande och bedrivande förtroendefullt bör diskuteras inom EFTA kretsen och att man där inte i förväg är bunden till att inta andraplatsen. Men effekten på Londonöverenskommelsen av det danska utspelet upphörde inte därmed. Uppenbart är att engelsmännen nu känner sig föga bundna av denna överenskommelse. Om man får tro ledande brittiska tidningar känner britterna sig inte som hittills vara skyldiga sina EFTA-partners hänsyn i berörda avseende vid kommande förhandlingar med EEC. Det är möjligt att dessa tidningar något överdriver, men jag tror att en reaktion i den riktningen är ofrånkomlig. Det medför ökad otrygghet för bl.a. Sverige. Vad har svenska regeringen gjort för att på effektivast möjliga sätt hindra en dylik utveckling? Har man tillräckligt klarlagt den svenska hållningen sedan Danmark för mer än ett år sedan gjorde en första rekognoscering i angiven riktning — 15 månader före det mera offentliga initiativet? Det verkar inte så. Danska regeringen tycks ha trott att man skulle kunna få med sig Sverige ett bra stycke. Och i engelska parlamentskretsar rådde för en månad sedan en viss tveksamhet om den svenska hållningen. Det har jag kunnat konstatera genom samtal. Nog kunde mera ha gjorts för att — gärna tillsammans med flertalet av de mindre staterna — inom EFTA skydda den viktiga Londonöverenskommelsen. Klart är att en sammanslagning av EFTA och EEC framstår som angelägen, om den kan ske på rimliga villkor. Initiativ för att skynda på utvecklingen i den riktningen är bra om de är kloka, men inte bra om de snarast motverkar sitt syfte genom att försvaga EFTA:s förhandlingsposition. En förutsättning för att stormarknaderna skall fungera väl är naturligtvis att kostnadsutvecklingen fortsätter och konkurrenskraften utvecklas på ett någorlunda harmoniskt sätt. Därför har vi från folkpartihåll i mer än ett årtionde begärt att Sverige skulle ta initiativ till att den västeuropeiska sammanslutningen OECD och dess föregångare OEEC, d.v.s. i första rummet hela den västeuropeiska gruppen, inriktade uppmärksamheten på inflationsproblemet. Så småningom tog den svenska regeringen upp denna tanke — men utan någon större framgång. Nu ser jag att frågan från svenskt håll har rests inom EFTA. Jag tillåter mig att efterlysa något närmare upplysningar från regeringen om denna sak, som just i år kommit i ett speciellt läge genom den engelska socialdemokratiska regeringens lagstiftning mot fria arbetsavtal och lönestegringar utöver visst belopp. Inte kan väl den svenska regeringen överväga att slå in på sådana vägar? Då följer i varje fall inte den meningsriktning jag företräder med. Däremot är vi anhängare av ett stärkande av EFTA genom en vidgad samordning av olika sidor av den ekonomiska politiken, vilket kanske kan något underlätta kampen mot prisstegringar. Jag hoppas och tror att det är något sådant regeringen har i sikte; i vilket fall är jag för min del helt med på att man skall försöka få till stånd ett mera energiskt arbete i denna riktning inom EFTA än tidigare. I huvudsak får emellertid kampen mot inflationen föras av varje land för sig. Tyvärr står regeringen här lika handfallen som när det gäller en ökning av kapitaltillgången. För varje dag blir det alltmera klart att den Erlanderska regeringen kommer att gå till historien som inflationsregeringen, en rege ring som trots gynnsammare ekonomiska förutsättningar än de i världskriget inblandade industriländerna har lyckats sämre än de flesta av dem att begränsa prisstegringen. Man har inte velat inse att en av de främsta uppgifterna för en god styrelse är att penningvärdet vårdas. Jag ber, herr talman, att få återkomma i januari till den saken. När folkpartiets talesmän redan före valet begärde att regeringen i FN skulle kräva att Sydafrikas mandat över Sydvästafrika skulle upphöra, var vi Oovissa både om regeringens inställning och om utsikterna till ett snart beslut i FN. Så mycket mera glädjande finner jag det naturligtvis vara att FN nyligen fattat ett sådant beslut med stöd av en av de båda anglosaxiska stormakterna, nämligen Förenta staterna — Storbritannien lade som bekant ned sin röst. Man får nu avvakta Sydafrikas reaktion och hoppas att den inte blir en utmaning till världsopinionen. I fråga om Rhodesia måste konstateras att den hittillsvarande frivilliga blockaden tyvärr inte har blivit tillräckligt effektiv. FN bör därför skyndsamt fattat beslut om en obligatorisk blockad. Därefter kommer det ganska snart att visa sig om Portugal är villigt att samverka med FN:s övriga medlemmar. Skulle den portugisiska regeringen i stället motarbeta FN:s blockad synes det mig uppenbart, att frågan bör tas upp inom EFTA. Även om det ligger utanför den vanliga EFTA-problematiken gäller det dock i båda fallen handelspolitiska och ekonomiska förbindelser, och det finns ett ekonomiskt samband mellan dem. Portugals möjligheter att agera mot FN i Afrika kan ju i längden ökas genom samverkan i EFTA. Jag inser väl att det finns skäl mot att informellt ta upp frågan om handeln med Rhodesia på EFTA:s dagordning, och det är inte alls säkert att det skulle lyckas om den svenska regeringen gör ett sådant försök. Men jag anser för min del att detta försök bör göras under de här angivna förutsättningarna. Det finns tillfällen då hänsynen till sedvanlig politisk etikett och praxis får vika. Oppositionens betydliga valframgång — trots att KDS säkert tog fler röster från oss än från socialdemokraterna — gör det uppenbart för envar att valet om två år i högre grad än på länge kommer att gälla innehavet av regeringsmakten. Ingen kan bestrida att det ur många synpunkter skulle innebära en vitalisering om — som jag tror — en växling vid makten kommer till stånd. Hade vi inte haft vårt egendomliga tvåkammarsystem, skulle uppenbarligen ett regeringsskifte ha skett i höst, liksom för övrigt redan 1957. Ett väljarutslag av den styrka som förelåg både 1956 och 1966 förtjänar att få politiska konsekvenser. Man förstår de varma känslor med vilka herr Erlander omfattar första kammaren, som 1957 räddade honom från att behöva avgå, trots att väljarna berövat honom hans regeringsunderlag. Överraskande var att han på valnatten i år tycktes i regeringsunderlaget inräkna KDS, vars existens på något sätt skulle stärka den socialdemokratisk-kommunistiska minoritetens ställning i dess tävlan med den något starkare oppositionen. Det verkar mystiskt, men vi har ju vant oss vid Erlanderska ekvilibristiska konststycken under arbetet på en ny författning och blir snart inte förvånade över någonting i den vägen. Envar kan se att, enligt hans mening, allt är rätt och rimligt som ökar utsikterna för socialdemokraterna att hålla sig kvar vid regeringsmakten mot folkets vilja. För oppositionen blir naturligtvis uppgiften att ytterligare stärka det förtroende bland väljarna som så starkt framträdde den 18 september. Det gäller inte bara att vinna ett nytt val 1968 utan att göra det med ett program som står sig. Att utställa växlar på en mil jard i skattesänkning, vilka inte kan inlösas, och alltså bildligt talat skulle bli en bumerang, är inte rimligt. Detsamma gäller ett konservativt motstånd mot en progressiv markpolitik. Det gäller också sensationella hyreshöjningar i de redan förut allra dyraste husen. Sådana saker är oförenliga med en allmän ekonomisk stabiliseringspolitik. De båda mittenpartierna har klargjort att programmet för den nya regering, som man är fast besluten att söka åstadkomma år 1968, inte kan vila på en sådan grundval. Uppenbarligen är det ett viktigt allmänt intresse att en mittenorientering av högerpartiets politik äger rum, liksom tidigare i Norge, så att en trepartiregering befinns vara den naturliga lösningen. Mittensamverkan av långtgående slag som ett kraftcentrum innebär alltså inte alls att ett betydelsefullt samarbete med högerpartiet skulle vara uteslutet. Tvärtom har folkpartiet i ett par år inbjudit härtill i riksdagen. Vår linje är att radikal mittensamverkan kompletterad med ett visst trepartisamarbete — inte mittensamverkan som ett alternativ till trepartisamarbete — är den naturliga hållningen. En förutsättning blir naturligtvis att högern när konkreta politiska frågor föres fram i riksdagen inte tar avstånd från den progressiva, liberala och sociala politik som en ny regering måste föra. Något annat kan ju mittenpartierna inte tänka sig, och ingen annan linje har utsikt att få stöd av en majoritet inom folket. Man vet inte säkert hur långt högerpartiet självt anser sig vara från denna mittenpartiernas politik. Ibland talas det som om skillnaden vore ringa, ibland kräves ett helt annat alternativ än mittenpartiernas. Jag har svårt att tro att högerpartiet hellre skulle motarbeta uppkomsten av en icke-socialistisk majoritetsregering än att acceptera en sådan grund för densamma som jag här har antytt. En ny regering förutsätter stöd i en eller annan form från ett flertal bland väljarna och särskilt från de grupper som tvekar mellan socialdemokratien och mittenpartierna. Det är dessa grupper som avgör vilken sida som vinner nästa val. Även ur högerpartiets egen synpunkt bör det vara klart att föredra att oppositionen sluter upp kring en politik som kan vinna och bevara folkflertalets förtroende. Det är genom politisk handling som högerpartiet har möjlighet att verkligen övertyga Sveriges folk om att kvardröjande föreställningar om en reaktionär och reformfientlig höger saknar grund. Med det jag nu sagt vill jag naturligtvis ingalunda antyda att något parti inom oppositionen saknar sin del i ansvaret för tidigare mindre tillfredsställande inbördes relationer. Men låt oss inte gräva ned oss i det som varit. Låt oss i stället utan onödiga prestigehänsyn diskutera förutsättningarna för ett ytterligare stärkt förtroende för oppositionens vilja och förmåga att genomföra en politik här i landet, som blir på en gång mera demokratisk och mera dynamisk än den i gamla tänkesätt stelnade socialdemokratiska regimens. Socialdemokratien börjar tydligen efter valet se allt fler frågor närmast som redskap i en politisk maktstrid. Det långa innehavet av regeringsmakten har givit dem en skärv i ögat. Då måste oppositionspartierna i stället företräda saklighet, balans och rättvisa. Vill regeringen ha en strid av hårdare slag än vårt land på länge upplevat, så kan oppositionen inte hindra det. För folkpartiets del vill jag förklara att vi är beredda. Vi är också färdiga att inleda de samtal som jag hoppas skall leda till en utbyggnad av mittensamverkan och till ett sådant framträdande av hela oppositionen att dess politik kan vinna och bevara folkflertalets förtroende. Herr talman! Ingen har mera energiskt än den detroniserade socialde mokratiske ledaren i Stockholms stadshus, Hjalmar Mehr, framhävt att höstens val stod för eller mot den Erlanderska regeringen. Herr Mehr söker ju med hänvisning härtill faktiskt framstå som martyren, den orätt vederfarits, mannen som lider för andras misstag. Herr Erlanders föregångare Per Albin Hansson har ofta framhållit att man bör fästa stor vikt vid om valet visar en klar rörelseriktning hos väljaropinionen. Nåväl, det blev ett förkrossande utslag mot regeringen. Men herr Erlander förskansar sig bakom de möjligheter som grundlagen ger att inte beakta folkopinionen.

Hur mycket av hån och kritik öste inte i seklets början Hjalmar Branting över de konservativa krafter som — ehuru företrädande endast ett mindretal av folket — gjorde anspråk på att med en föråldrad grundlags hjälp få behålla makten och hindra eller försena en författningsreform! Skall verkligen vår tids svenska socialdemokrati slå in på, nej, — låt mig mera riktigt säga — fortsätta på denna konservativa väg? Tar verkligen lusten att bevara makten över alla hänsyn till en fullödigare svensk demokrati?